Fru talman! Kalle Larsson har ställt en fråga om vilka åtgärder jag avser att vidta för att det inre flyktalternativet i fortsättningen inte ska tillämpas på ett sätt som enligt Kalle Larsson sätter asylrätten ur spel. Regeringen framhöll i de vägledande besluten den 19 februari 2004 att det så kallade inre flyktalternativet måste tillämpas med stor försiktighet för ryska medborgare från Tjetjenien. Avvisning bör emellertid kunna ske om utredningen i ett visst ärende visar att den sökande har anknytning till andra delar av Ryska federationen där han eller hon inte löper risk att återsändas till Tjetjenien och att inga individuella skyddsbehov föreligger. Regeringen betonade också vikten av noggranna utredningar. Regeringens bedömning var också i linje med UNHCR:s ställningstagande. Utlänningsnämnden överlämnade ärendena till regeringen för avgörande bland annat för att nämnden ville ha vägledning vid tillämpningen av en tidigare sällan använd regel i utlänningslagen om skyddsbehov vid väpnad konflikt. Myndigheterna har att följa den praxis om skyddsbehov och inre flyktalternativ för asylsökande tjetjener som regeringen har fastslagit. Jag vill understryka att alla som ansöker om asyl i Sverige ska få sin sak individuellt prövad oberoende av vilket land den asylsökande kommer från. Jag utgår från att en individuell prövning alltid kommer att ske i varje enskilt asylärende där prövningen av asylskälen ankommer på Sverige. Ett statsråd kan inte ingripa i utlänningsmyndigheternas praxis eller i tillämpningen av praxis i enskilda ärenden. Myndigheterna har själva ansvaret för att en enhetlig praxis skapas och efterlevs. Detta gäller oavsett om praxis slagits fast genom regeringsbeslut, i överinstans eller genom interna föreskrifter.
Fru talman! När jag i kväll kom hit till kammaren blev jag plötsligt orolig. I min väska hade jag med mig ett mycket kort svar på den ganska omfattande interpellation som jag ställt till statsrådet. Jag var tvungen att gå fram till podiet och titta en extra gång; det kunde ju vara fel på min skrivare eller något sådant. Svaret var mycket kortfattat, knappt en halv A 4-sida. Man kan tänka sig att ett svar ibland är kort om det åtminstone är någorlunda fylligt eller om de frågor som ställts konkret blir besvarade. I detta avseende är jag inte riktigt nöjd med det svar som avgivits. Det anges till exempel att avvisning bör kunna ske, enligt regeringsbeslut, om det visar sig att den sökande har anknytning till andra delar av Ryska federationen där han eller hon inte löper risk att återsändas till Tjetjenien. Vilka delar är det i praktiken? Vad jag lyfter fram i interpellationen är att på många sätt används i praktiken gammal lagstiftning. Den gamla, tidigare, lagstiftningen i Ryska federationen innebar att man hade en oerhörd kontroll av medborgarna. Den kontrollen innebär också en möjlighet att återsända, skicka tillbaka, och pressa i väg, människor till sina bostadsorter från andra delar av landet. Denna praxis finns alltså fortfarande. Det är detta som vi invänder mot, och det är detta som UNHCR har uppmärksammat och som också många andra flyktingorganisationer tar fasta på i sin kritik av den politik som i dag bedrivs - man återsänder alltså människor från Tjetjenien till andra delar av den Ryska federationen. Visserligen har man lagstiftningsmässigt rätten att vistas i andra delar, men i praktiken utsätts man för en press och ett tryck som gör att man mer eller mindre tydligt tvingas tillbaka till Tjetjenien där förföljelsen åter uppstår. Det är detta som min fråga gäller. Där har jag än så länge fått ett ganska otydligt svar. Vad vi talar om här är att människor, verkliga människor, i stora delar av Ryska federationen i dag lever som fanns det ingen laglighet alls. De lever underjordiskt, utan rättigheter och utan möjligheter till pension, barnbidrag och socialbidrag - rättigheter som man har i en fungerande stat. Skälet till detta är att man inte kan registrera sig på den nya ort som man återvänt till - i praktiken skulle man återsändas och riskera förföljelse. Jag frågar därför statsrådet en gång till vilka möjligheter som finns att på något sätt klargöra att det inre flyktalternativet ska vara ett reellt flyktalternativ, inte bara någonting som lagstiftningsmässigt fungerar. Det är ju enskilda människor som, som statsrådet alldeles riktigt påpekar, har individuella behov - varje ärende i detta fall ska prövas individuellt - och som i dag faktiskt utsätts för en omänsklig behandling vid återvändandet. I vissa fall utsätts de också för ett återskickande och riskerar förföljelse.

Fru talman! Om jag ska förklara regeringens beslut lite mer ingående än i svaret så var det så att regeringen avgjorde fyra ärenden som alltså är praxisbildande för tjetjenska asylsökande. Vad var det regeringen sade? Vi sade att eftersom det råder en inre väpnad konflikt i Tjetjenien så bör människor som kommer från Tjetjenien få tillfälliga uppehållstillstånd under två år. Sedan får man göra en ny bedömning. Det inre flyktalternativet är en del av den internationella flyktingrätten. Det är också något som ingår i myndigheternas bedömning. Vi sade i praxisbeslut att det inre flyktalternativet måste tillämpas med stor försiktighet för ryska medborgare från Tjetjenien. Det är ett citat direkt från beslutet. Det är för att sätta både hängslen och livrem där. Vi skrev väldigt tydligt att i de fall man gör bedömningen att människor har en anknytning till olika delar av Ryssland måste det vara säkerställt i det individuella fallet 1.att vederbörande inte kommer att återsändas till Tjetjenien 2.att vederbörande inte heller utsätts för någon form av förföljelse. Det är lite hängslen och livrem när det gäller just det inre flyktalternativet i det praxisbeslutet. Det är något som myndigheterna har att följa och som man också följer.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att det är utmärkt att man nu trots allt börjar försöka använda den möjlighet att ge skydd undan väpnad konflikt som finns i utlänningslagen. Det hör ju till ovanligheterna tidigare. Det har funnits, enligt min och Vänsterpartiets bedömning, ett stort antal väpnade konflikter varifrån människor har flytt men sedan återsänts eftersom man har hävdat från svenska migrationsmyndigheters sida att det, i Palestina till exempel, inte pågår någon väpnad konflikt. Det är välkommet att man nu i alla fall vill pröva hur den här lagstiftningen skulle kunna användas. Hur man sedan väljer att formulera sig har betydelse. Hängslen och livrem, stor rättssäkerhet ska vi få intryck av gäller när det handlar om vilka som återsänds till Tjetjenien. Men när nu Utlänningsnämnden har börjat använda dessa vägledande beslut som regeringen har fattat visar det sig att två tredjedelar av dem som har överklagat återsänds. Var är hängslen och livrem i det fallet? Johan Lagerfelt som är ordförande i Svenska Tjetjenienkommittén och har mycket god kunskap om förhållandena i Tjetjenien säger att det räcker med minsta koppling till Ryssland utanför Tjetjenien för att få ett avslag i Sverige. Han gör således en helt annan bedömning än statsrådet. Det är väl mycket möjligt att man kan ha olika tolkningar av verkligheten. Men att så många som två tredjedelar skulle få avslag på sina överklaganden, är det verkligen att använda hängslen och livrem? Det är den fråga som återstår.
Fru talman! Man kan ha olika tolkningar av verkligheten. När det gäller siffror kan man undra lite grann över två tredjedelar. För det första registrerar vi inte asylsökande utifrån etnicitet. Vi kan inte veta riktigt hur många asylsökande som kommer från Tjetjenien. Man registreras utifrån sin nationalitet, det vill säga Ryssland. Därför är det svårt att veta exakt när det gäller alla ärenden. Man kan titta på de ärenden som låg och väntade hos myndigheterna när regeringen fattade beslut. Man väntade tills regeringen kom med sitt beslut. Sedan fattade man beslut utifrån de ärendena. Det var 50 ärenden. I de 50 ärendena fick hälften uppehållstillstånd helt i enlighet med regeringens praxisbeslut, det vill säga man fick två års tillfälligt uppehållstillstånd. Ungefär hälften avslogs. Då kan man fråga sig vilka det var. Det visade sig att den överväldigande majoriteten av dem obestridligen inte var från Tjetjenien. Några i den här gruppen avvek och var över huvud taget inte tillgängliga innan beslut skulle fattas. I några fall användes det inre flyktalternativet. Det handlade till exempel om en person som var av rysk etnicitet och som bodde i Tjetjenien. Man menade att det fanns en möjlighet för en person med rysk etnicitet att ta sin tillflykt till Ryssland. I ett annat fall var det Dagestan. Där menade man också att det fanns en möjlighet för dem. Det var ytterligare några fall där det gjordes väldigt noggranna individuella bedömningar i varje enskilt ärende. Att det används slentrianmässigt stämmer faktiskt inte riktigt, inte med de siffror som finns tillgängliga.
Fru talman! Av bland annat den anledningen använder jag inte begreppet slentrianmässigt. Det var väl ordet som förekom tanken möjligen i det här fallet från statsrådets sida. Jag kan konstatera att vi har olika uppfattningar om allvaret i situationen i Tjetjenien. Vi har möjligen också olika uppfattningar om huruvida det är enkelt och lätt i ungefär hälften av de fall som man kan tänka sig att bosätta sig i en annan del av den ryska federationen trots att man i stället har sökt sig till Sverige för att söka asyl. Vi kan fortsätta med olika siffror och olika värderingar. Det jag vill påpeka i detta sista inlägg är att vi ser ett mönster. Det är inte bara, som också nämns i interpellationen, människor som har ursprung i Tjetjenien som behandlas på detta sätt när det gäller inre flyktalternativ. I den här kammaren har jag och statsrådet tidigare diskuterat situationen för asylsökande från Somalia som behandlas på likartat sätt. Man hänvisar till inre flyktalternativ. Samma sak gäller exempelvis för asylsökande från Afghanistan. Jag har haft tät kontakt med stora grupper därifrån. De hänvisas till områden som enligt deras egen uppfattning och också enligt internationella människorättsorganisationer är mycket osäkra områden att vistas i. De riskerar också förföljelse av politiska och andra orsaker. Vi ser att den svenska migrationspolitiken i allt större utsträckning bygger på att man ska återsända människor, inte direkt till den oroshärd de flytt ifrån men precis intill i förhoppningen att man åtminstone inte ska behöva ta emot dem i Sverige utan att man ska kunna sända dem tillbaka till en annan del av världen. Min uppfattning är att det är beklagligt. Jag skulle gärna se att statsrådet i det sista anförandet förklarade skälet till att man inte på ett tydligare sätt kan säga att de som känner att de fruktar förföljelse också får en möjlighet att stanna i det här landet. Vi ser ett minskat antal människor som får asyl i Sverige. Min och Vänsterpartiets uppfattning är att det inte ytterst beror på att en annan grupp människor kommer hit utan på en hårdnande flyktingpolitik.
Fru talman! Det var inte ordet slentrianmässigt som Kalle Larsson använde. Det var mekaniskt, ett mekaniskt användande av det inre flyktalternativet. Det menar jag inte stämmer. Jag tror att vi kan få en ganska bra debatt, men jag tror ändå att det är viktigt att utgå ifrån fakta när man har en debatt. Två tredjedelar stämmer inte. Det gör inte det för det första. För det andra finns det över huvud taget ingen statistik vad gäller tjetjenska asylsökande. Det är något som är ryckt lite grann ur luften. Kalle Larsson nämner också att det inre flyktalternativet används när det gäller människor från Kosovo. Där har Utlänningsnämnden ganska nyligen tagit fyra beslut där man just har tittat på möjligheten att använda det inre flyktalternativet. I tre av de besluten gjorde man det inte. Det är viktigt att vi ändå utgår från den verklighet som vi faktiskt har, inte från något som man är rädd för ska komma eller något annat. Det här är de bedömningar som man gör på Migrationsverket. Den praxis som vi har när det gäller Tjetjenien är att alla tjetjener i Ryssland som riskerar förföljelse har rätt till skydd i Sverige. Det inre flyktalternativet är en del av den internationella flyktingrätten som också alltid ska vägas in, men det måste alltid göras individuella bedömningar i varje enskilt ärende. Där måste man se till att människor inte riskerar någonting vid ett återsändande.